Herr talman! I nu föreliggande betänkande finns en rad motioner som tar upp frågan om tillverkning av syntetiska drivmedel. Det gäller både etanol och metanol. Att denna tillverkning snarast kommer till stånd råder det, såvitt jag förstår, ingen oenighet om mellan de olika politiska partierna. Det finns tekniska möjligheter att framställa dessa syntetiska drivmedel. Det finns också inhemsk råvara som kan användas och som i dag mer eller mindre ruttnar bort. Ett flertal av motionerna tar också upp frågan om lokaliseringsort för den av regeringen aviserade försöksverksamheten för framställning av metanol. Jag har själv en motion, nr 560, som yrkar att riksdagen skall uttala att denna försöksverksamhet skall förläggas till Bergvik i Söderhamns kommun. Det finns en rad skäl för att Bergvik skall få denna försöksverksamhet: För det första lades driften ned för några år sedan vid Vannsätersfabriken, som producerade pappersmassa. Ungefär 300 personer berövades sina arbeten. Vissa av dessa har ännu inte fått något nytt arbete. För det andra finns alltså en färdig fabrikslokal att överta för försöksverksamhet när det gäller metanoltillverkning. För det tredje finns råvaran i omedelbar närhet av fabriken. För det fjärde är Söderhamns kommun hårt drabbad av fabriksnedläggningar. För det femte är Bergvik den första plats som nämnts för den här planerade försöksverksamheten i samband med nedläggning av nämnda massaproduktion i Vannsätersfabriken. Utskottet avvisar alla krav som framställs om lokaliseringsort. Man finner det inte lämpligt att riksdagen nu skulle förorda en viss lokaliseringsort. Jag skall böja mig för detta argument, inte minst med tanke på att ett flertal olika orter är föreslagna i de motioner som nu föreligger till behandling. Men jag utgår från att regeringen tar fasta på alla de sakargument som framförts från Gävleborgs län när det gäller beslut om lokaliseringsort för den här försöksverksamheten. Till sist, fru talman! Oswald Söderqvist har i motion 1785 begärt att planerad metanoltillverkning placeras i Karlholm. Vi utgår från att när försöksverksamheten är slutförd ett visst antal metanolfabriker igångsätts i Sverige. I det sammanhanget bör Karlholm vara en av de orter som då prioriteras. Karlholm är ju en del av Uppland, som drabbats av fabriksnedläggningar och måste få nytillskott av industrier. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag sagt har jag inget yrkande.

Fru talman! I detta betänkande om syntetiska drivmedel behandlas motioner som väckts av representanter på Gävleborgsbänken för samtliga partier med undantag för centerpartiet. I motionerna föreslås att den planerade försöksanläggningen för metanolframställning skall lokaliseras till Söderhamns kommun. Eftersom det nu pågår förhandlingar mellan industrin och den särskilda utredningsman som regeringen tillsatt skall också jag vid det här tillfället avstå från att yrka bifall till dessa motioner. Jag vill emellertid poängtera att jag inte har någon som helst förståelse för att beslutet om en demonstrationsanläggning har förhalats på det här sättet. I det avseendet är besvikelsen mycket stor. Redan vid årsskiftet 1978-1979 hade Svensk Metanolutveckling tillsammans med Stora Kopparberg efter ett mycket omfattande utredningsarbete kommit fram till att sulfitfabriken i Vannsäter utanför Söderhamn skulle vara lämplig som försöksanläggning. Ett 50-tal jobb skulle då kunna skapas i den fabrik som skulle läggas ned ett halvår senare och där 220 personer var berörda. En övergång till ny produktion skulle kunna mildra konsekvenserna av denna omfattande nedläggning, som drabbade en hel bygd. Därför begärde Svensk Metanolutveckling redan i januari förra året ett sammanträffande med dåvarande energioch industriministrarna. Men träffen kom inte till stånd förrän den 8 maj, hela fyra månader senare. Jag var själv med vid det tillfället. Där presenterades hela det omfattande utredningsmaterialet. Till detta kommer att riksdagen under våren 1979 vid två tilifällen — dels i samband med det trafikpolitiska beslutet, dels i samband med det energipolitiska beslutet — klart slog fast det angelägna i att en försöksverksamhet med metanolproduktion snarast kom i gång. Nu skriver vi nästan ett och ett halvt år senare, men än finns inget beslut. Medan många människor går arbetslösa i en hårt drabbad bygd, kan inte regeringen ta sig själv i kragen och fatta ett beslut om en försöksverksamhet. Det vill jag än en gång på det livligaste beklaga. Runt om i världen satsas i dag stora summor på att utveckla metanol till ett drivmedel som skall ersätta bensinen. Men här i Sverige håller vi på och hattar på det här sättet. Utskottet vill nu framhålla betydelsen av att arbetet snabbt kan leda fram till att en fullskaleanläggning för metanolproduktion i huvudsak baserad på inhemska råvaror kommer till stånd. Som den här frågan har förhalats hade det naturligtvis varit bättre om utskottet redan nu angett en senaste tidpunkt när en proposition om en försöksanläggning skall föreläggas riksdagen. Vid en uppvaktning som vi från kommunen hade för industriministern den 6 februari i år lovade han att ett förslag i den här frågan skulle komma under första halvåret. Man får väl då ta detta för gott. Vi motionärer på Gävleborgsbänken förutsätter givetvis att propositionen när den läggs på riksdagens bord också kommer att innehålla förslag om att försöksanläggningen för metanolframställning skall lokaliseras till Söderhamns kommun.

Fru talman! Anslagen till Karolinska sjukhuset behandlas i socialutskottets betänkande 1979/80:32 mycket summariskt, ehuru det är väl känt att företrädare för sjukhuset allvarligt ifrågasatt riktigheten av de kalkyler, som förebragts från departementets sida, och framhållit vilka betydande inskränkningar i den sjukvårdande verksamheten, som oundgängligen blir följden av den nedskärning av budgeten på läkarsidan, som regeringen och utskottet nu föreslår. Av de uppgifter, som ställts till utskottets förfogande, och av vilka även jag tagit del, framgår att sjukhusets ledning — som är ansvarig för att verksamheten i rimlig utsträckning tillgodoser patientklientelets behov — under de tre senaste budgetåren tvingats till överskridanden av anslaget för läkarlöner av en sammanlagd storleksordning om 15 milj.kr. eller mera. Skillnaden mellan vad direktionen beräknar och vad regeringen föreslår för nästa budgetår är 13 milj.kr. Jag tror inte att det fordras någon särskild fantasi för att inse att situationen av de berörda uppfattas som ytterst bekymmersam. Jag kan förstå att departementet och utskottet blivit förargade över den bristande överensstämmelsen mellan budget och utfall under tidigare år. Men det måste upplevas som en svår prövning för en nytillträdande sjukhusdirektör, som med energi och goda föresatser gripit sig verket an att bringa reda i räkenskaperna, att få börja sin verksamhet med drastiska reduktioner av den del av sitt fögderi som svarar för den egentliga verksamheten och som —i den öppna vården — är instrumentet också för genererandet av inkomster. Fru talman! Jag är medveten om att det inte tjänar något till att försöka gå emot socialutskottet, som i denna fråga av motiveringen att döma väl också är liktydigt med Landstingsförbundet. Karolinska institutet har i år fått vidkännas två hårda slag mot den kliniska utbildningen av framtidens läkare: först Serafimerlasarettets nedläggning och nu också en väsentlig försvagning av utbildningspotentialen vid Karolinska sjukhuset. Bakom båda företeelserna kan man identifiera landstingsintressen — från med läkare underförsörjda glesbygdslandsting men också från hemlandstinget i Stockholms län. I motsats till vad som torde gälla alla andra medicinska utbildningsanstalter har Karolinska institutet, och därmed även Karolinska sjukhuset, inte blott saknat sitt hemlandstings stöd utan även funnit dess företrädare på den motsatta sidan. Det är i en , sådan atmosfär som sjukhuset nu också är föremål för förnyade övervägan : den i huvudmannaskapsfrågan, där samtliga personalorganisationer gemensamt underkänt själva förhandlingsunderlaget. Fru talman! Jag har för mindre än ett kvartal sedan från ett litet, även i undergångens timme sammansvetsat och besjälat sjukhus i hjärtat av Stockholm återvänt till det stora, internationellt ryktbara sjukhustemplet i Solna, där jag för 40 år sedan hade den avslutande delen av min utbildning. Vad som nu frapperar är hur hårt slitet Karolinska sjukhuset är genom det tryck att behöva tillgodose så många på varandra staplade krav som detta sjukhus utsatts och utsätts för. Det kärvar betänkligt på Karolinska sjukhuset. Det är vanskligt att leva upp till kravet att utåt föreställa Svea rikes förnämsta sjukhus, när man inte längre får de resurser som behövs för att kunna motsvara kraven. Samtidigt som vissa kliniker vid sjukhuset av Världshälsoorganisationen utvalts som internationella mönsterorganisationer — samarbetscentra — för forskning kring och behandling av stora sjukdomsgrupper, såsom prostatacancer och urinblåsecancer, tvingas de att fullgöra dessa ansvarsfulla uppgifter utan motsvarande resursförstärkning. Detta allt under det att remisshandlingar cirkulerar eller ligger stilla — notorisk är fördröjningen av ärenden inom den s.k. NUU-nämnden — och inga beslut tas. Fru talman! Jag har den allra största respekt för Sveriges landsting som samhällsorgan, för landstingens ledamöter personligen och för Landstingsförbundets makt över alla oss som tillhör Sveriges riksdag. Jag har varit med om att se landstingen ta över provinsialläkarna och sinnessjukhusen från en ovillig och håglös stat och i kraft av sin större närhet till — och därför starkare engagemang i — problemen samt sin då för tiden bättre ekonomi ge nya impulser åt utvecklingen på dessa områden. Jag har i Skåne upplevt hur ett landsting och en kommun utanför landsting på ett föredömligt sätt tagit sig an och sörjt för även undervisningssjukhusens speciella behov. Men i en tid då staten ställer allt hårdare ekonomiska krav på kommunerna kan man inte ta för givet att landstingen i fortsättningen skall kunna prioritera sådant som egentligen är en statlig uppgift lika högt som tidigare, i konkurrensen med andra mera direkta krav från kommunernas innevånare. Såvitt jag kan förstå har vi nu kommit till en vändpunkt, där staten inte längre kan överföra mer och mer av ansvaret för riksuppgifter på landsting och kommuner utan snarare måste bereda sig att själv återta uppgifter, förpliktelser och ansvar. Till detta slag av uppgifter hör obetingat den högre utbildningen och forskningen på det kliniska området. Jag föreställer mig att riksdagsledamöter, som också är eller har varit landstingsmän, ofta måste känna en viss kluvenhet här i riksdagen. Man kan av maktskäl önska en vidgad decentralisering, och samtidigt av ekonomiska skäl vilja att kostnaderna i möjligaste mån skall belasta den statliga budgeten. Det är möjligt att finsnickeriet i LUA-avtalen har gått för långt: man har inte på länge kunnat genomskåda dem, och ingen kan identifiera vilka prestationer huvudmännen tillhandahåller för de bidrag de får. Förmodligen är det nödvändigt att göra enklare och rakare lösningar av samarbetet mellan stat och landsting på detta område. Ansvaret för utbildningsresurserna bör förmodligen helt vila på staten. Vad Karolinska sjukhuset beträffar bedömer jag det som nödvändigt att staten i fortsättningen och allt framgent tar sitt fulla ansvar. Sjukhuset kommer under nästa budgetår genom de beslut riksdagen nu går att fatta att underkastas en svältkur. Jag är övertygad om att sjukhusets ledning och läkarstab kommer att föra noggranna journalanteckningar över dess effekter. Det är att hoppas att en sådan sakkunnig redogörelse — och inte bara teoretiska räkneövningar i socialdepartementet — i fortsättningen skall bilda ett säkrare underlag för riksdagens ofrånkomliga ansvarstagande för den institution som riksdagen själv för 50 år sedan skapade och därefter fortlöpande har byggt upp. Det hade varit helt rimligt — och säkert framgångsrikt — att i en dialog med dem som har att svara för den egentliga verksamheten söka vinna förståelse för sådana inskränkningar som ett trängt ekonomiskt läge kan kräva. Men det är knappast rimligt att utfärda ensidiga diktat i fråga om en verksamhet, vars omfattning inte primärt regleras av befattningshavarna utan av allmänhetens anspråk. Det är inte heller rimligt att ge personalen ett intryck av att statsmakterna är beredda att lämna både verksamheten och dem själva isticket, när snålblåsten sätter in. Det är min förhoppning — och förvissning — att vi till nästa riksmöte skall ha ett fastare underlag för ett beslut, som kan återge denna förnämliga, men plågade, institution tron på sig själv och på möjligheten att lösa sina uppgifter på ett rationellt och meningsfullt sätt.

Fru talman! Vi har, några stycken socialdemokrater, i motion 635 tagit upp problemet med den nuvarande snedfördelningen av läkarresurserna i vårt land och därvid pekat på nödvändigheten av en mera solidarisk läkarförsörjning över hela landet. Utskottet har skrivit mycket om motionen och tycks ingalunda vara av någon annan uppfattning än den som vi motionärer ger uttryck för, men utskottets ställningstagande utmynnar ändå i ett avstyrkande av motionen. Innan man kommer så långt har man i ett stycke, som jag ber att få citera, beskrivit situationen på det här sättet: ”Med läkarfördelningsprogrammen har man sökt kanalisera nytillkommande läkarresurser till de verksamhetsområden där de bäst behövs. Bristen på läkare har emellertid medfört svårigheter att rekrytera iäkare till mindre attraktiva verksamhetsområden och orter och en både verksamhetsmässig och geografisk snedfördelning av läkarresurserna föreligger.” Ja, det är precis vad vi upplever ute i skogslänen, och det är just det förhållande som utskottstexten här beskriver som gett upphov till vår motion. Vi har nämligen ansett det helt oacceptabelt att glesbygdslänens befolkning får sämre sjukvård beroende på en snedfördelning av läkarresurserna. Landstingen måste i praktiken få möjlighet att leva upp till sitt totalansvar, och det måste vara ett centralt mål att erbjuda alla hälsooch sjukvård på lika villkor, var vi än bor i landet. I dagsläget, med brist på läkare, kan inte sjukvårdshuvudmännen i full utsträckning tillgodose människornas behov av vård på många håll i landet. När jag i motionen sökt beskriva vårdsituationen i skogslänen, har jag av naturliga skäl valt mitt eget hemlän, Värmland. Här är situationen i dag den, att i exempelvis östra sjukvårdsdistriktet är inte en enda av de fem ordinarie tjänsterna vid sjukhuset i Filipstad besatt. I Lesjöfors, som tillhör samma kommun, har det inte funnits en ordinarie läkare på många år. Filipstad har i dag tre långtidsvikariat, som sannolikt upphör under våren, varför krisen blir ännu värre än i dag. I Hagfors direktionsområde, som omfattas av Hagfors och Munkfors med ca 22500 invånare, finns i dag inte en enda specialistläkare, och av allmänläkartjänsterna är mindre än hälften besatta. Detta är två exempel på situationen i Värmland. Hörde jag hemma i Norrbotten, i Västernorrland, Jämtland eller i Västerbotten skulle jag vittna om att vakansprocenten där är mycket hög, allra värst i Norrbotten som har 31 96 av alla tjänster i sluten och öppen vård vakanta. Situationen är allvarlig, och framtiden inger oro för många sjukvårdshuvudmän, även efter Landstingsförbundets kongress sommaren 1979, och den överenskommelse som träffats mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet. En förbättrad läkarförsörjning — och en solidarisk sådan — är villkoret för att sjukvårdshuvudmännen skall få förutsättningar för att klara sitt totalansvar och att målsättningen, vård på lika villkor, skall kunna uppfyllas. Vi vet att efterfrågan på hälsooch sjukvård väntas öka under 1980-talet. Detta är i första hand betingat av den snabba ökningen av antalet äldre människor. I Värmland beräknar vi att antalet 85-åringar och äldre skall öka med 50 20 under tiden fram till 1985. I vår motion pekar vi på att antalet läkare kommer att öka med 4 500 från i år fram till 1985. Det sammanlagda antalet läkare kommer därmed att uppgå till ca 26 000 år 1985, vilket motsvarar ungefär 1 läkare på 300 invånare. I dag har vi omkring 21 000 utbildade läkare. För 20 år sedan hade vi endast 7 000 läkare i vårt land. Trots den kraftigt ökade tillgången på utbildade läkare frågar vi oss med rätta ute i skogslänen: Vart tar alla läkare vägen? Inte kommer de till oss. Inte kommer de till Norrbotten och inte till Västerbotten. I utskottsbetänkandet redogörs utförligt för de åtgärder som har föreslagits för att råda bot på snedfördelningen av läkarresurserna. Men vi vill nu se kongressbeslut, läkarfördelningsprogram och förslag till framtida former för fördelning av läkare omsatta i praktisk handling. Vi vill nu ha ut läkarna i landet. Vi som saknar läkare på ort efter ort kan inte tolerera att läkare klamrar sig fast på vikariat såsom specialister i storstäder och tätorter. Även glesbygdens befolkning måste få vård. Vård på lika villkor får inte bli bara ett slagord från politikerna inför ett val. Fru talman! Jag finner det inte meningsfullt att nu yrka bifall till vår motion, eftersom utskottet enhälligt avstyrker densamma, men så länge ojämlikheten består kommer vi från skogslänen att återkomma i den här frågan. Vi kommer inte att ge upp tanken på en solidarisk läkarförsörjning.

Fru talman! I det föreliggande betänkandet från socialutskottet har behandlats ett flertal vpk-motioner, varav jag vill ta upp några. Det gäller först motion 1223 om riktade hälsokontroller i alla landsting för tidig upptäckt av bröstcancer. Detta är en fråga där samtliga partier i motioner har ställt krav på åtgärder. Till innevarande riksmöte föreligger tre motioner från olika partier, visserligen med litet olika yrkanden men ändå med samma Alla är i dag medvetna om att det är tidpunkten för upptäckten av en brösttumör som avgör behandlingsresultatet och överlevnadsmöjligheterna för de kvinnor som drabbas. Bröstcancer har här en god prognos under förutsättning att den upptäcks i tid. Den statistik som föreligger talar om att minst 4000 kvinnor får bröstcancer varje år, och av dem som drabbas dör 1400 per år eller i genomsnitt fyra kvinnor varje dag. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i åldrarna 35 till 54 år. Dessa siffror är så avskräckande att de borde leda till ett snabbt handlande. Mammografi är ingen ny metod att upptäcka bröstcancer. Redan islutet på 1930-talet kände man till tekniken, men då var stråldoserna höga. I dag har man kommit väldigt långt i utvecklingen. Tekniken med enbildstagning utvecklades i början av 1970-talet av doktor Bengt Lundgren och utprovades iden s.k. Sandvikenstudien 1974. Stråldosen med denna metod är 0,1-0,05 rad, och det är bara en hundradel av den stråldos som krävdes tidigare. Enligt betänkandet är ledamöterna i utskottet överens om detta. Där sägs: ”Genom röntgenundersökning av brösten kan även mycket små tumörer upptäckas. Det har visats att enbildsmammografi av varje bröst — med snedprojektion — innehåller tillräcklig information för att motsvara behovet vid hälsoundersökningar.” Trots detta har utskottet inte varit berett att tillstyrka motionerna. I stället hänvisar utskottet till vad som kallas W-E-projektet, en hälsoundersökning beträffande bröstcancer som pågår inom Kopparbergs och Östergötlands län och vars syfte är att man genom en epidemiologisk studie skall söka få fram mammografiundersökningarnas betydelse för överlevnad och dödlighet. Projektet startade 1977 och beräknas pågå under fem år. Men socialstyrelsen vet redan att det är tiden som har den avgörande betydelsen när det gäller att framgångsrikt behandla bröstcancer och att det är dottertumörerna som orsakar dödsfallen. Att avvakta resultatet av det nämnda projektet, som i en första etapp beräknas pågå till 1983, då 90 000 av totalt 160 000 kvinnor över 39 år beräknas ha undersökts, är att dröja alldeles för länge. Enda möjligheten till en tidig och riktig diagnos när det gäller bröstcancer är i dag tillgång till mammografi. Varje år som beslutet om riktade hälsokontroller med mammografi uppskjuts betyder ytterligare 1 400 kvinnors död i bröstcancer — siffran ökar f. ö. ständigt. Att röntgenstrålning kan leda till cancer är experterna eniga om, men med all respekt för de risker som varje röntgenstrålning ger måste ändå dessa risker ställas i relation till det stora antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer. I Sverige genomförs totalt 17 miljoner röntgenundersökningar varje år och av dem är 12 miljoner tandröntgen. Enligt gjorda beräkningar orsakas ca 110 nya fall av cancer varje år av dessa undersökningar. Även om beräkningarna inte exakt kan fastställa eventuella cancerfall av röntgenbehandling, är det viktigt att rutinmässiga röntgenkontroller används försiktigare än hittills. Men ändå måste, som jag redan sagt, undersökningar med mammografi ställas i relation till det årliga antalet brösteancerfall och deras följder. Utskottet hänvisar till sina tidigare uttalanden, där utskottet förordar att mammografiundersökning erbjuds dem som vänder sig till sjukvården med anledning av misstanke om bröstcancer eller som av viss anledning anser sig löpa särskild risk. Utskottet utgår från att sjukvårdshuvudmännen vidtar åtgärder för att sådan undersökning också kan erbjudas. Fru talman! Utskottets ledamöter torde inte vara ovetande om att den möjligheten till undersökningar inte ges. För att detta skall fungera erfordras just det som vi krävt i vår motion, nämligen bröstcentraler med erforderliga specialister i alla landstingsområden. Jag yrkar därför bifall till motion 1223. Innan jag går över till nästa motion måste jag ställa en fråga till utskottets talesman. I betänkandet står: ”När det gäller frågan om användning av mammografi i massundersökningar bör man avvakta utvärderingen av W-E-projektet och de överväganden som cancerkommittén skall göra.

Motionerna 164 och 1880 om äldresjukvården gäller egentligen två sidor av samma fråga, för det går inte att lösa vårdkrisen inom åldringsvården om man inte samtidigt löser personalproblemet. Att planeringen av sjukvården inte följt med i utvecklingen erinras vi dagligen om. Patienter i behov av sjukhusvård skickats hem, många av dem tvingas omedelbart söka sig till akutsjukvården för eventuell hjälp. Jag har ett alldeles närstående fall som visar hur det kan gå till. En kvinna på hemväg drabbades av ett yrselanfall med sprängande huvudvärk och trodde själv att det var en hjärnblödning. Hon hamnade efter ambulansfärd på Sabbatsbergs sjukhus men skickades hem efter en ytlig undersökning. Hemma i trappan fick hon ett nytt anfall, grannar larmade ambulans, samma förare kom för att hämta henne tillbaka till sjukhuset, där hon lades in på intensiven. Hon kom sedan till Karolinska sjukhuset för specialistvård och fick ligga kvar där i sex veckor. Hon hade tur — det kunde lika gärna ha slutat på bårhuset. Detta är bara ett fall; det finns otaliga exempel — vi ser det i pressen varje dagpå hur slumpartat det fungerar för olika människor när de råkar behöva sjukhusvård. När man väl fått en plats på ett sjukhus, så fungerar sjukvården oftast utan anmärkning. I första hand är det de äldre som drabbas av den bristande planeringen, beroende på att de genomgående klassas som en särskild grupp av sjukvårdsbehövande. Men detta är inte med verkligheten överensstämmande. Övervägande delen av de äldre är inga särfall inom sjukvården. De är beroende av samma sjukvård som den övriga befolkningen och borde inte särbehandlas. Det är inte brist på utredningar på sjukvårdsområdet — i betänkandet hänvisas till flera sådana. Det finns i utredningar också konkreta förslag som skulle innebära vissa förbättringar. Men om politiker inte tar sitt ansvar och på ett annat sätt styr inriktningen av sjukvårdssatsningen, då händer ingenting. Vi tvingas i dag konstatera att områden som psykiatri, långvård och öppenvård, som politikerna sedan länge prioriterat, fortfarande har det flesta antalet läkartjänster obesatta, därför att läkarna inte prioriterar på samma sätt som politikerna önskar. Läkarna väljer specialiteter efter status, makt och karriärvägar och inte efter samhällets behov. Större delen av personalökningen har också gått till verksamheter som inte skulle prioriteras. Långtidssjukvården arbetar med ständig underbemanning på hela personalregistret. Den krassa verkligheten innebär att långvård den till stora delar står och faller med en outbildad extrapersonal. För att råda bot på detta föreslås i betänkandet att en organisation med lagarbete/vårdlag prövas och utvecklas inom hela hälsooch sjukvården. Om den ersätter den hierarkiska beslutsmodell som hittills tillämpats är det positivt. Man borde då på ett bättre sätt kunna ta till vara annan personals kunskaper. Speciellt inom långtidssjukvården är kanske beroendet av sjuksköterskor, kuratorer och annan vårdpersonal större än behovet av läkare. Det är positivt när utskottet i betänkandet konstaterar att den försöksverksamhet som under kort tid bedrivits vid Huddinge och Sabbatsbergs sjukhus påverkat personalrörligheten. ”Sålunda har det bl.a. visat att man genom höjd grundbemanning på vårdavdelningarna, som minskar behovet av vikarier och extrapersonal, kan skapa en bättre arbetsmiljö för personalen till oförändrade kostnader.” Detta är ju vad som ständigt framhållits från personalhåll. Med en bättre grundutbildning för all sjukvårdspersonal skulle man säkert kunna åstadkomma mycket goda resultat. Vpk har i motion 164 yrkat på en annan form av försöksverksamhet som säkert skulle innebära ytterligare förbättringar på personalsidan. Vi tror inte heller att kostnaderna skulle bli så stora. Fler skulle öka sin arbetstid i stället för att den skulle minska. Större delen sjukvårdsanställda arbetar i dag mindre än sex timmar per dag. Att förändra arbetssituationen för de anställda inom långtidsvården är svårt. Ökad personaltäthet är naturligtvis ett steg på vägen. Men den fysiskt och psykiskt tunga belastningen på personalen kvarstår, vilket är den främsta anledningen till svårigheten med personalrekrytering och personalomsättning. Ingen orkar med en arbetsdag på åtta timmar inom detta område. Trots att behovet av platser är stort kan färdigbyggda institutioner inte öppna på grund av att det fattas personal. Enskededalen är det sista exemplet som har redovisats. Där är kön av sökande lång men personalbristen akut. Landstingsoch kommunpolitiker ger varandra skulden för att inte ha varit tillräckligt förutseende. Vpk anser att en försöksverksamhet med kortare arbetstid inom långtidsvården skulle ge sjukvårdsansvariga ytterligare erfarenheter när det gäller personalrekrytering och personalomsättning, som är ett avgörande problem inom hela hälsooch sjukvården. Jag yrkar bifall till motionerna 164 och 1880 i berörd del. Det är inte bara vårdkrisen som drabbar patienterna, de är också rättsligt utlämnade. Vpk har därför till årets riksdag återkommit med en motion med förslag om en annan rättsordning. De dåliga rättsförhållandena har konserverats av den medicinalväsendets ansvarsnämnd som hittills har existerat. Denna nämnd har dominerats av utpräglade kårintressen och av vårdadministrationen. Att bara 3 20 av de anmälningar som har gått till ansvarsnämnden för behandling har lett till några åtgärder tyder på att den inte fungerar tillfredsställande från patienternas synpunkt. Frånvaron av patientrepresentanter i nämnden gör att den måste betraktas som en partsnämnd. Detta har lett till att en rad patientföreningar av allmän karaktär har bildats för att försöka tillvarata patienternas intressen. Men sjuka människor är en svag grupp i samhället, och de behöver en opartisk talesman som kan föra deras talan. Frågan om en patientombudsnian är inte ny, men den blir mer och mer aktuell — det är en tjänst som borde vara självklar inom varje landstingsområde. Jag skall inte ta upp en vidare debatt, då denna fråga behandlades ingående så sent som den 18 december 1979. Jag kan i likhet med vad utskottet har nöjt sig med i sitt betänkande säga, att någon omständighet har därefter inte inträffat som föranleder vpk till annat ställningstagande i de aktuella frågorna. Med den motiveringen yrkar jag bifall till motion 1668 i här aktuell del.

Fru talman! Socialutskottets betänkande nr 32 behandlar bl.a. anslag till socialstyrelsen och de statliga undervisningssjukhusen. Frågorna har inte varit kontroversiella, och det har inte varit svårt att nå enighet. Jag vill i detta sammanhang, fru talman, passa på att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Enigheten i utskottet innebär inte att området är problemfritt. Olösta bekymmer finns bl.a. fortfarande när det gäller en över landet solidarisk läkarförsörjning. Jag återkommer till detta. Bland nya anslag kan nämnas anslaget till statens miljömedicinska laboratorium, som avses få resurser för att klara tillsynsoch planeringsuppgifter när det gäller fysikalisk och kemisk miljömedicin. Denna institution kompletteras från den 1 juli i år med ett institut för psykosocial miljömedicin, som avses få en samordnande funktion för forskning och utveckling beträffande psykiska stressfaktorer i vårt dagliga liv. Även de statliga undervisningssjukhusen har fått känna av att det inte längre råder gyllene tider med obegränsade resurser på sjukvårdens område. Man har inte kunnat tillgodose i och för sig angelägna behov av bl.a. nya läkartjänster. En god vilja tycks dock finnas, inte minst hos Akademiska sjukhuset, att inom en stramare budget ändå försöka klara av att något utvidga verksamheten. Till problemområdena hör, som framgått av föregående inlägg, den orättvisa läkarfördelningen. Till Gunnar Olsson vill jag säga att jag har en mycket god kännedom om och erfarenhet av problem liknande dem som beskivits i den motion som väckts av honom och några medmotionärer. Som utskottet understryker förekommer i samråd mellan berörda parter — Landstingsförbundet, socialstyrelsen, socialdepartementet och läkarnas fackliga organisation — ett fortlöpande programarbete för att uppnå en rättvisare läkarfördelning i landet. Beslut har också fattats som innebär att nya läkartjänster endast får tillkomma inom bristområdena. Som speciellt viktigt vill jag framhålla det av Landstingsförbundet anbefallda arbetet med en översyn av jouroch beredskapsorganisationen i syfte att minska behovet av vikarier, alltså läkare som kan tjänstgöra under långa tider på samma sjukhus utan att inneha en tjänst, dvs. gå utöver det ordinarie programmet. Jag vill passa på att påpeka att denna punkt berör kärnan i problemet och delvis ger svar på Gunnar Olssons fråga vart en tredubblad läkarkår tagit vägen. Ett mycket stort antal har sugits upp av arbetstidsreformer, bestämmelser om kompensation i ökad fritid och en allmän inkomstoch skattepolitik som i vissa fall gör ledighet mera lönande än arbete. Gunnar Biörck i Värmdö har i ett annat sammanhang liknat de stora sjukhusen vid fästningar, stödpunkter i kriget mot sjukdomar. Trupperna därutanför hänför han till gerillastridskrafter utan förmåga att klara sig utan befästningarna i bakre stridslinjen. Liknelsen är god. Gunnar Biörck har alltid tillhört fästningskommendanterna och gör rätt i att här hålla deras fana högt. För den som i likhet med mig de senaste tio åren har tillhört gerillatrupperna finns det möjligheter att också förstå behoven av att i enlighet med vad vi tidigare diskuterat dirigera resurserna också ut i periferin. Inte minst skulle jag vilja understryka att en kvalitetsförbättring i vad gäller forskningsmöjligheterna ute på fältet skulle kunna återföras i även för basstridskrafterna värdefulla strategiska upplysningar, för att nu gå vidare med de martialiska liknelserna. Vad det nu egentligen handlar om när det gäller en viss inskränkning av Karolinska sjukhusets läkarresurser är ju inte att minska kvaliteten eller forskningskapaciteten. De tjänster som försvinner försvinner så att säga genom naturlig avgång, i och med att de s.k. restblock som inrättades för att klara övergången mellan en gammal och en ny form av specialistutbildning inte längre behövs, då de som utbildades på det gamla sättet så småningom slussats vidare till högre befattningar och blivit färdiga. Det är ju utbildningstjänster det här är frågan om. Givetvis innebär inskränkningen ett visst bortfall av arbetskraft för t.ex. öppen patientvård, men den innebär också en minskad belastning i vad gäller handledning, vilket borde kunna ge utdelning i en viss ökad möjlighet till sjukvårdsverksamhet för berörda Även Karolinska sjukhuset måste tyvärr känna av att bistrare tider råder inom sjukvården i fråga om tillgången på personella och materiella resurser. Som utskottet påpekar har beslutet om en stram behandling av i och för sig välgrundade behov om utökning av verksamheten vid Karolinska sjukhuset också en läkarfördelningspolitisk innebörd. Vi måste se till att en bättre balans kommer till stånd mellan tillgängliga tjänster i landet och antalet läkare, innan nya tjänster på attraktiva sjukhus, som Karolinska sjukhuset, inrättas. Valet mellan gott och ont är som bekant ofta lättare än valet mellan gott och gott. Jag är säker på att unga läkare som måhända stimuleras att i stället söka sig till andra delar av landet för utbildning skall finna att acceptabla livsmiljöer och stimulerande arbetsuppgifter också finns utanför fästningsmurarna. Karin Nordlander tar upp utskottets behandling av de olika motionerna beträffande mammografi. Det framgår av betänkandet att utskottet känner det angeläget att understryka behovet av att framför allt utöka resurserna för attkunna erbjuda mammografi till kvinnor som inte bara misstänks ha cancer utan även själva av någon anledning tror sig löpa ökad risk för att insjukna i cancer, alltså de s.k. riskgrupperna. Utbyggnaden av sådana resurser pågår också i våra landsting. Många sjukvårdshuvudmän har kommit långt på detta område. Vad gäller utvärderingen av det s.k. W-E-projektet kan det naturligtvis synas underligt att man först vill avvakta utvärderingen av en stor undersökning innan man sätter i gång att göra samma sak över hela landet. Är det inte så, att ju tidigare vi hittar en cancer, desto större möjlighet har vi att bota den? Tyvärr är det kanske inte så enkelt. Om vi schabloniserar siffrorna kan vi säga att hälften av alla bröstcancerfall leder till döden, och hälften gör det inte. Vad vi ännu inte säkert vet är om vi med massundersökningarna hittar just den hälften som leder till en olycklig utgång. Om en tumörsjukdom leder till döden eller inte beror i stor utsträckning på dess biologiska natur. Och vad man bl.a. vill utvärdera i försöken är om vi kanske missar de snabbt växande, utsökt elakartade tumörerna och i stället hittar sådana som alltid skulle ha förblivit ockulta och att människor därmed åsamkas onödiga operationer och onödigt lidande. Det är naturligtvis angeläget, som också framhållits i motionskrav, att denna utvärdering går så snabbt som möjligt. Det kan synas som en motsägelse att man kommer att presentera utredningsresultatet innan utvärderingen är gjord. Låt mig då bara säga att detta är så angeläget att man på alla håll — socialstyrelsen och de som sysslar med denna fråga — har ansett att det är viktigt att så snabbt som möjligt presentera även preliminära resultat. Jag förutsätter att om dessa preliminära resultat ger entydiga besked om att det finns anledning att utvidga verksamheten kommer man också att kunna fatta sådana beslut. Givetvis kan en slutlig utvärdering av försöket inte göras förrän det är fullföljt. När det gäller äldresjukvården vill jag ge Karin Nordlander rätt på många punkter. Hon citerade också i långa stycken direkt ur utskottsbetänkandet. Den utbyggnad som Landstingsförbundet åtagit sig att rekommendera sina medlemmar, som uppgår till i genomsnitt 2 000 vårdplatser per år, har i verkligheten t.o.m. överskridits. Många landsting satsar på nolltillväxt inom den somatiska akutsjukvården och satsar alla resurser på bristområdena långvård, öppen vård och psykiatrisk vård. Nya vårdformer undersöks, och en rikhaltig försöksverksamhet pågår. Beträffande rekrytering av personal har nyligen i den av riksdagen behandlade vårdutbildningspropositionen särskilt understrukits omformningen av hälsooch sjukvårdslinjens studieväg på ett sådant sätt att långvårdens problem uppmärksammas extra mycket. Försök med lagarbete, höjd grundbemanning, t.o.m. ibland med nya, betungande och aktivare vårdformer på svårskötta, tunga avdelningar, har visat sig kunna stimulera till ökat engagemang och minskad personalrörlighet. Jag är mera tveksam på en annan punkt, och det är när det gäller att generellt tänka sig en förkortad arbetstid inom långtidsvården. Jag vill citera en gammal människa som legat på sjukhus och sade: ”En gammal människa orkar inte se så många olika ansikten omkring sig.” Det finns, som Karin Nordlander också påpekade, nackdelar med kortare arbetstider och många deltider, vikarier och extrapersonal. Det finns anledning att fortsätta den typ av försök som bl.a. förekommit på Stockholmssjukhusen med en satsning på en verkligt förhöjd grundbemanning, som minskar behovet av extra människor. Större tillfredsställelse i arbetet vid bättre sammanhållna personalgrupper och möjligheter till medverkan och påverkan är, som utskottet också understrukit, väsentliga. De flesta sjukvårdshuvudmän — tyvärr inte alla — tycks vara medvetna om att alla krafter behöver satsas just för de äldres vårdbehov.

Fru talman! Jag vill kort kommentera vad utskottets talesman Anita Bråkenhielm sade beträffande frågan om en solidarisk läkarförsörjning som vi tar upp i vår motion. Som landstingsledamot känner jag väl till den överenskommelse som gjordes och de förslag som utarbetades i samband med Landstingsförbundets kongress förra året. Det var förslag som var avsedda att bryta den nuvarande trenden. Sjukvårdsministern redogjorde för dem i ett frågesvar här i kammaren tidigare i dag som jag lyssnade till. Enligt alla bedömare kommer vi emellertid trots detta att få leva med en allvarlig bristsituation under hela 1980-talet. Vi känner redan i dag till vilka konsekvenserna blir av bristen på läkare, och det är självfallet med mycket stor oro man ute i bristområdena ser framtiden an. Som situationen i dag är och tydligen kommer att förbli under resten av 1980-talet kommer vi ute i landet att kunna räkna med hjälp av läkare endast i de mest akuta fallen. Detta leder bl.a. fram till att den förebyggande hälsooch sjukvården inte kommer att fungera. Låt mig bara till sist framhålla med anledning av vad Anita Bråkenhielm nyss sade, att en hälsooch sjukvård på lika villkor givetvis förutsätter — och detta måste vi som jobbar ute i de olika landstingen vara medvetna om — en solidaritet mellan de olika landstingen. Alla måste medverka till att de knappa läkarresurserna fördelas någorlunda jämnt över landet. För att uppnå detta ställs stora krav också på staten, som måste bidra till en ekonomisk utjämning som gör det möjligt för alla landsändar att åstadkomma en rimlig standard på hälsooch sjukvården. Jag är, som jag sade, medveten om de överenskommelser som har träffats, men dessa överenskommelser måste nu omsättas i praktisk handling så att vi inte under hela 1980-talet skall behöva leva med den bristsituation som vi i dag har ute i skogslänen.
Fru talman! Det är bra om en uppföljande utvärdering kan påverka beslutsfattandet, som Anita Bråkenhielm här säger. Hon är också optimistisk när det gäller landstingens utbyggnad av mammografin. Jag är kanske inte lika optimistisk, utan jag tror att det behövs ett centralt beslut i riksdagen för att det skall hända någonting i fråga om landstingens utbyggnad av den här verksamheten. Vi har redan i dag ganska stora kunskaper om detta. Den läkare som är ansvarig för projektet i Kopparberg och Östergötland, Laszlo Tabar, säger att på grund av att vi inte vet orsaken till bröstcancer så kan vi inte förebygga dess uppkomst, men däremot kan man bota genom att ställa en tidig diagnos. Laszlo Tabar säger i det sammanhanget: ”Ty när en tumör är så stor att den kan kännas eller har gett sig till känna genom olika symptom har den oftast gett upphov till metastaser — dottersvulster i lymfkörtlarna eller på andra ställen i kroppen. Då kan vi inte rädda livet, bara förlänga det med ett antal år.” Det är detta som är avgörande för att vi omgående måste fatta beslut i den här frågan. Vad sedan gäller de äldre och vårdkrisen vill jag säga att det är nödvändigt att vi får ett ordentligt åtgärdsprogram. Det kan troligen ske inom ramen för de kostnader som sjukvården i dag har. Men då krävs naturligtvis en helt annan planering och en annan styrning från de sjukvårdsansvarigas sida. De ytterst ansvariga, dvs. socialstyrelsen och hälsovårdsministern, kan då inte skjuta över ansvaret på landstingen och enbart hänvisa till dem.

Fru talman! Jag medger, Karin Nordlander, att det kan synas förbryllande att man inte omedelbart kan bestämma sig för att ju tidigare man hittar en cancer, desto säkrare kan man bota den. Erfarenheterna av den hälsokontroll som vi har den största erfarenheten av, den gynekologiska hälsokontrollen, har dock inneburit en viss besvikelse. Jag ville varna just med tanke på den olika biologiska naturen hos tumörerna. Vad vi genom en utvärdering av försöken behöver veta är på vilket sätt vi praktiskt skall lägga upp de här undersökningarna för att inte missa de verkligt elakartade svulsterna och i stället hitta dem som vi kanske gör människorna en otjänst genom att upptäcka. I vad gäller äldresjukvården och sjukvårdshuvudmännens ansvar åligger det naturligtvis vederbörande att fördela resurserna på bästa möjliga sätt inom detta område. Jag tycker dock att man, som jag sade, hos de flesta sjukvårdshuvudmän kan finna en klar medvetenhet om att det är här problemen finns och att det är här resurserna måste satsas. Utskottet har ju också i sitt betänkande understrukit att så sker och fortlöpande bör ske samt att den försöksverksamhet som pågår, inte minst när det gäller personalrekryteringen, är synnerligen värdefull och måste fortsättas.

Fru talman! Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid två motioner som besvaras i socialutskottets betänkande nr 32. I den ena motionen, nr 1226, krävs inrättandet av ett institut för folkhälsan, och i den andra, nr 1203, krävs dels medel till en biträdande överläkartjänst i yrkesmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, dels en femårsplan för utbyggnad av en yrkesmedicinsk klinik vid samma sjukhus. Yrkandet i motionen 1226 är ett krav på en snabbutredning. Krav ställs på att utredningen skall få en bred sammansättning med bl.a. Landstingsförbundet, UHÄ, de berörda verken, fackliga organisationer och företrädare för miljörörelsen representerade. Uppgiften skall vara att utreda möjligheterna för skapande av ett nytt tvärvetenskapligt institut för folkhälsan. Det får ankomma på utredningen att undersöka i vad mån redan befintliga institutioner, som utskottet hänvisar till i sin skrivning, skall inordnas i det tilltänkta institutet. Utskottet hänvisar i sin skrivning till att den miljömedicinska verksamheten skall skiljas ut från naturvårdsverket och överföras till ett statens miljömedicinska laboratorium, som skall börja verka fr.o.m. den 1 juli 1980. Utskottet hänvisar också till att ett institut för psykosocial miljömedicin skall inrättas den 1 juli i år.

Motionärerna är av en annan mening. Vår avvikande mening gäller behovet av en utredning om ett institut för folkhälsan. Den i utskottets skrivning i övrigt positiva framtoningen av intresset för de i motionen upptagna frågorna noteras med tillfredsställelse. Här är vi inte oeniga i sak. Från utskottets sida hänvisas till socialstyrelsen som den myndighet som är ansvarig för de förebyggande hälsofrågorna. Det må så vara, men vi anser att det finns ett klart behov av ett institut av det slag som vi beskrivit i vår motion. För att i dag kunna föra vetenskap och specialkunskap vidare krävs en allt längre gående uppdelning på specialiteter inom all vetenskap. Men varje specialist måste koncentrera sig på ett smalt avsnitt för att kunna plöja verkligt ny mark. På så sätt ges möjlighet till vetenskapliga framsteg, men här inryms också en fara. Faran består i att specialisterna blir så att säga fångar i sin egen specialitet och får svårigheter att göra tvärvetenskapliga totalbedömningar. Det är självfallet positivt att man kommer framåt inom specialiteterna, men det behövs också en sammanhållning av de alltmer svällande specialkunskaperna och deras inordnande i en ekologisk helhetsbild. Det är en sådan uppgift ett institut för folkhälsan, enligt vår mening, skulle kunna fylla. Har vi fel så tycker vi att det skall bevisas av den, brett sammansatta, utredning som vi har krävt. Jag skall gå över till att behandla kraven i motionen 1203, som jag nämnde inledningsvis i mitt anförande. Det handlar här om en utbyggnad av yrkesmedicin i Uppsala. Vi har så nyligen som den 7 november 1979 här i riksdagen diskuterat yrkesmedicin. Socialutskottet hade då en för utskottet ovanligt bestämd skrivning beträffande utbyggnaden av yrkesmedicinen i landet.

Vad gäller det första kravet — en biträdande överläkare i yrkesmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala — säger utskottet att sjukhusdirektören söker lösa den frågan genom omdisponering av redan befintliga resurser. Däremot är man tveksam till om det går att skapa de kringresurser som krävs för att den biträdande överläkaren skall kunna fungera som sådan. Jag anser därför inte att det finns anledning att i det läget frånfalla vårt motionsyrkande nr 1. Vårt yrkande nr 2 innebär att vi vill ha ett uttalande från riksdagens sida om en femårsplan för utbyggnaden av yrkesmedicinsk klinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi vill påbörja en sådan utbyggnad redan budgetåret 1980/81. Jag tycker att vi har bra täckning för vårt krav i det utskottsuttalande som jag nyss citerade och att det därför inte är nödvändigt med någon längre argumentation om angelägenhetsgraden när det gäller en utbyggd yrkesmedicin i landet som helhet och sålunda inte heller i Uppsala, därför att i den principfrågan är motionärerna och utskottet tydligen helt överens. Då återstår bara frågan om vi i dagens ekonomiska läge har råd med en utbyggnad av yrkesmedicinen. På den frågan skulle jag vilja svara ja, därför att yrkesmedicinen långsiktigt bidrar till att minska samhällets vårdkostnader och att hålla fler människor i arbete, som på så sätt bidrar till att öka den samhälleliga ekonomiska resursramen. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-motionerna 1979 80:1225 krävt en avdelningsläkare vid Folke Bernadottehemmet i Uppsala. Då den frågan synes kunna lösas genom omdisponeringar har jag inget yrkande med anledning av den motionen. Jag har dessutom att göra en kort framställan med anledning av två andra motioner som behandlas i det nu förevarande betänkandet från socialutskottet. Pläderingen för motionerna skulle egentligen ha gjorts av Jörn Svensson, men eftersom han blivit förhindrad skall jag inskränka mig till en mycket kort redogörelse.

Fru talman! I och för sig välgrundade behov av förstärkning av yrkesmedicinsk verksamhet såväl som barnläkartjänsten vid Folke Bernadottehemmet i Uppsala har inte kunnat tillgodoses i propositionen. Från Akademiska sjukhusets sida har dock visats en berömvärd beredvillighet att genom omdisponeringar tillgodose de här behoven inom givna budgetramar, och man måste förutsätta att en så klart uttalad vilja har täckning i realistiska möjligheter. Beträffande yrkesmedicin gäller, som Per Israelsson säkerligen vet, framför allt att det råder brist på kunnig personal. Utbildningsbehovet är fortfarande stort, och det tar ytterligare någon tid innan det finns tillräckligt med kvalificerad personal på detta viktiga område för att man skall kunna bygga ut verksamheten på tillräckligt många orter i landet. Det finns anledning hoppas att 1976 års utredning om företagshälsovården och yrkesmedicinen, som kommer att framlägga ett delbetänkande under våren, också skall komma med konstruktiva förslag till samordning över detta viktiga fält. Enligt vad utskottet inhämtat ingår i utredningens förslag en successiv utbyggnad av en yrkesmedicinsk klinik i Uppsala. Beträffande preventivmedelsrådgivningens utbyggnad och barnmorskornas roll i det sammanhanget vill jag påpeka att här skett mycket stora resursförstärkningar under de gångna åren och att verksamheten i stort sett kan sägas fungera på ett mycket tillfredsställande sätt. Jag vill begagna tillfället att peka på hur här en yrkeskår, barnmorskorna, entusiastiskt och beredvilligt ställt upp lojalt på nya arbetsuppgifter och klarar dem med den äran. I vad det gäller att följa upp denna verksamhet sitter Inga Lantz själv i den nyligen tillsatta kommittén för utvärdering av abortlagen. Hon kommer alltså enligt direktiven att få möjligheter att också hjälpa till att belysa hur preventivmedelsrådgivningen fungerar och barnmorskans roll i rådgivningsarbetet.

Fru talman! Det blev en ganska stillsam debatt om sjukvården. Detta kanske är naturligt, eftersom det egentligen inte råder några stora meningsmotsättningar inom det här området — vad skillnaderna i uppfattning rör sig om är pengar och resurser. Anita Bråkenhielm säger att det råder brist på kunnig personal. Det är väl sant, men det finns en viss tillgång till kunnig personal. Det krav som har rests här om en utbyggnad under fem år av en yrkesmedicinsk regionklinik i Uppsala har vi ansett att det skall gå att infria, och vi tror att personalproblemen skall kunna lösas inom den ramen. Vad gäller rådgivningsverksamheten är det helt klart att denna behöver byggas ut — därmed inte sagt att den verksamhet som i dag kan bedrivas med tillgängliga resurser skulle fungera väldigt dåligt. Det är säkert, som Anita Bråkenhielm sade, så att många människor lägger ned ett viktigt och bra arbete på det här området men att det inte är tillräckligt. Vi måste därför utvidga verksamheten för att kunna få den ännu bättre. Det är det som det handlar om.

Fru talman! Det är flera som har talat i den fråga som också jag tänker ta upp —- det gäller mammografi. Vi är några socialdemokratiska kvinnor som har väckt en motion, 1979/80:851, angående mammografi. Det är med anledning av socialutskottets utlåtande över motionen som jag vill utveckla en del synpunkter på frågan. Det kanske kan anses onödigt att ta upp en diskussion dels efter vad som har sagts i debatten nu, dels efter det att socialutskottet har gjort en så pass stark markering i sin skrivning som det har gjort. Vad som oroar är att vi år efter år skall behöva avvakta resultat och utvärderingar av något pågående försök och att det för varje år av väntan inträffar, såsom Karin Nordlander också påpekade, ca 4000 nya fall av bröstcancer, av vilka ca 1 400 leder till dödlig utgång. när man vet att man med tidig diagnostisering, som vår motion gäller, skulle starkt kunna reducera detta antal. Det har under årens lopp väckts flera motioner i denna fråga. Vid tidigare tillfällen har anledningen till avslag eller uppskjutande av beslut ofta varit risken för strålningsskador vid undersökning med mammografi. Den risken har emellertid nu genom tekniska förbättringar och s.k. enbildsteknik reducerats väsentligt, varför strålningsrisken i dag kan anses helt negligerbar — den är ett intet i jämförelse med all den strålning som patienten får i samband med behandling av cancer. Vi har i vår motion pekat på att det för att t.ex. alla kvinnor i Sverige över 40 år skulle kunna erbjudas mammografi vartannat år skulle behövas ett 50-tal mammograficentra med utbildad personal. Därför är detta också en utbildningsfråga som inte bara kan vänta. Utskottet hänvisar i sin skrivning till behandlingen av frågan vid förra riksmötet , då motionerna hade gjorts till föremål för remissbehandling.

Vid en mammografikonferens som nyligen hölls i Malmö och där läkare bl.a. från försökslänen deltog konstaterades att resultaten hittills varit lovande och att man med mammografi kan upptäcka mycket små cancrar, vilket innebär att överlevnadschanserna är betydligt större. Fru talman! För så gott som varje fråga som behandlas här i riksdagen gäller att förslag om angelägna åtgärder på grund av det rådande ekonomiska läget avslås eller uppskjuts. Men i den här frågan gäller det ju att spara pengar åt det allmänna. En tidig diagnostisering innebär ju betydligt kortare vårdinsatser och snabbare återgång till arbete — för att nu inte tala om allt mänskligt lidande och all mänsklig förtvivlan som kan undvikas. Den ökning av antalet fall av bröstcancer som sker och det förhållandet att kvinnor i allt lägre åldrar drabbas inger verkligen bekymmer. Man räknar i dag kallt med att 10 220 av kvinnorna kommer att drabbas av sjukdomen. Det är ett stort ansvar vi ikläder oss för varje år ett uppskov sker. Fru talman! Med den skrivning som socialutskottet gjort, där man mycket starkt framhåller betydelsen av en utökad mammografiundersökning, anser jag att det hade varit konsekvent att utskottet tillstyrkt motionen. Jag förväntar mig givetvis att sjukvårdshuvudmännen känner sitt ansvar och också tar det. Mot ett enigt utskott anser jag det icke vara meningsfullt att framställa något yrkande, men jag avvaktar nästa års utvärdering av W-E-projektet och återkommer.

Fru talman! Jag har i min hemstad tagit del av en röntgenläkares kamp för att få bedriva mammografi, så att även hälsokontroller kunde göras. Kallsinnigheten i behandlingen av ansökningarna har upprört mig. På samma sätt känns det faktiskt inte bra i dag när jag läser utskottets skrivning. Fullständig enighet lär råda om att mammografi är enda möjligheten att upptäcka tidig bröstcancer hos kvinnor. Man kan också genom tidig upptäckt undvika ablatio, som är ett mycket stort trauma för en kvinna. Det finns material — precis som Elisabeth Fleetwood just sagt här i kammaren — som bevisar att man funnit så små cancerhärdar att de ej varit palpabla, när kirurgen gjort kvadrantresektion och haft området med tumören i handen. Först patologen har kunnat bekräfta den röntgenologiska diagnosen. Man har lyckats erhålla dessa resultat med mycket låg stråldos. Att inte till fullo i förebyggande syfte använda denna möjlighet till diagnos är oförklarligt. Den lilla, vetenskapligt ej bevisade strålrisken måste vägas mot fördelen av tidigt upptäckt bröstcancer. Det är naturligtvis bra att man, som utskottet säger, skall erbjuda mammografiundersökning till dem som vänder sig till sjukvården med anledning av misstanke om bröstcancer. Man kan sedan ha förhoppningen att sådan undersökning blir möjlig också i praktiken. Detta är dock inte tillräckligt. Fördelarna med en förebyggande undersökning är många. Man spårar tidig cancer, och även psykiskt görs en vinst. Det är mycket skonsammare att genomgå en undersökning som rutin än att genomgå den på grund av misstanke om sjukdom. Skall undersökning ske efter att misstanke om sjukdom finns är varje dags väntan en plåga, Att avvakta utvärderingen av W-E-projektet och de överväganden som cancerkommittén skall göra tycker jag är slöseri med tid och med möjlighet att använda en bra metod. Det positiva i dag är naturligtvis påskyndande av utvärderingen.

Herr talman! Herr Biörck i Värmdö har frågat mig vilken bedömning jag gör och vilka åtgärder som kan förväntas beträffande den framtida försörjningen med läkare inom försvaret samt vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med den brist på sjukskötarutbildade värnpliktiga som kan bli aktuell. Försvarsmakten behöver ca 4 500 läkare i krigsorganisationen. Av dessa är tre fjärdedelar krigsplacerade, medan resten finns i en personalreserv. De läkare som ingår i personalreserven tjänstgör i den civila krigssjukvården till dess vakanser uppstår i krigsorganisationen. Detta behov av militärt utbildad läkarpersonal bedöms förbli oförändrat in på 1990-talet. Försvarsmaktens behov av läkare utgör i dag ungefär en fjärdedel av dagens drygt 17 000 manliga och kvinnliga legitimerade läkare. Antalet läkare i landet beräknas på 1990-talet uppgå till ca 30 000. Som herr Biörck säger har försvarets läkare tidigare rekryterats från den grupp unga medicine studerande som vid fullgörandet av sin värnplikt har placerats vid speciella enheter för värnpliktiga läkare och där fått en för deras framtida krigsplacering tillrättalagd utbildning. Enligt herr Biörck har dessa förutsättningar förändrats genom det nya intagningssystemet vid högskolan. Många manliga medicinare har nu fullgjort sin värnplikt på annat håll inom försvarsmakten innan de påbörjar sin medicinska utbildning. Följden av detta kan enligt herr Biörck bli en brist på specialutbildad läkarpersonal inom försvarsmakten och avsevärda utbildningsmässiga felinvesteringar. Dessutom har andelen kvinnliga studerande ökat. Beträffande antagningen till högskolan vill jag erinra om den proposition om ändrade tillträdesregler som regeringen i dagarna har förelagt riksdagen. Där föreslås bl.a. åtgärder i syfte att öka direktövergången från gymnasiet till högskolan. Herr Biörcks oro för att försvarsmakten skulle åsamkas avsevärda utbildningsmässiga felinvesteringar delar jag inte. En viss militär ”överutbildning” förekommer. Den är dock ofrånkomlig, då ett inte obetydligt antal läkare redan före värnpliktsålderns utgång måste överföras till den civila delen av totalförsvaret. En sådan överföring medges endast efter prövning i varje enskilt fall. När det gäller läkare som innehar nyckelpositioner inom fredssjukvården, exempelvis klinikchefer, medges i regel överföring. Enligt min mening behöver det inte vara en nackdel att värnpliktiga läkare har gjort sin grundutbildning i vanlig ordning och först efter genomgången läkarutbildning samt militärmedicinsk fackutbildning under 43 dagar tas ut och krigsplaceras som läkare. Miljökunskapen och den militära användbarheten blir därigenom större, särskilt för dem som tidigare genomgått utbildning till värnpliktigt befäl. Senare tids utveckling mot strid över ytan innebär på ett annat sätt än tidigare större krav på alla kategorier av chefer inom krigsorganisationen. Kvinnliga läkare kan krigsplaceras inom försvarsmaktens sjukvårdsorganisation, där deras avsaknad av militär utbildning inte har någon nämnvärd betydelse. Avlegitimerade sjukskötare sköterskor kommer under överskådlig tid att råda. Dessa får därför till dels ersättas med kompanisjukvårdare, som har en kortare militär sjukvårdsutbildning. En utbildningsgång för manliga sjukskötare, som fullgjort värnpliktstjänstgöring i annan ordning, har tagits fram. Denna förväntas leda till en något bättre situation. Herr Biörcks uppgifter att vapenfria endast i undantagsfall får utbildas och användas i sjukvård, även om de i det civila är verksamma inom detta område, stämmer inte med de uppgifter jag har inhämtat. Sammanfattningsvis synes f. n. och inom överskådlig framtid tillgången på militärt utbildade läkare vara tillräcklig. Däremot föreligger f. n. en brist på legitimerade sjuksköterskor/sjukskötare.

Herr talman! Tillåt mig att framföra ett tack till försvarsministern för det utförliga svar som han har givit på min interpellation. Min fråga föranleddes av uppgifter som lämnats mig från aktivt militärläkarhåll. Det framhölls bl.a. att man på sikt måste överväga att antingen ändra personalrekryteringen till sjukvårdsuppgifterna i det militära eller ändra intagningsbestämmelserna till de medicinska fakulteterna. Sedan min interpellation framställdes har regeringen föreslagit åtgärder i det senare hänseendet, som försvarsministern också erinrade om. Jag vill inte se något orsakssamband i detta tidsmässiga sammanträffande, men jag hoppas naturligtvis att regeringens proposition i frågan också skall vinna riksdagens bifall. Jag delar för egen del och av egen erfarenhet försvarsministerns uppfattning att en militär befälsutbildning alls inte är till skada för de läkare som i krigsfall måste tjänstgöra vid fältförband och i motsvarande befattningar — tvärtom. Av de siffror försvarsministern lämnade tycks det ännu finnas ett tillräckligt antal läkare att disponera för sådana uppgifter. Man kan emellertid inte enbart se på det totala antalet, utan man måste naturligtvis också ta hänsyn till fördelningen på åldersgrupper. Jag föreställer mig att det är läkare i åldern 25-35 år som har de största förutsättningarna att kunna uthärda fältlivets strapatser och samtidigt prestera en snabb och effektiv sjukvård. Det är dem vi på senare år fått färre av till de medicinska utbildningsanstalterna. Jag konstaterar att det ur försvarets synvinkel tydligen inte spelar någon roll om till plutonbefäl och motsvarande tjänst utbildade värnpliktiga senare i stället krigsplaceras som läkare. Jag tolkar detta så att man även på den kanten anser sig ha erforderliga personalreserver. Vad försvarsministern slutligen anför om bristen på legitimerade sjukskötare och sjuksköterskor inom försvaret är naturligtvis inte bra. Med hänsyn till det ökade intresse för militärlivet bland unga kvinnor, som massmedierna på sista tiden burit vittnesbörd om, förefaller det som om man kanske här skulle kunna finna ett vidgat rekryteringsunderlag. Eller vilka andra förslag anser försvarsministern vara möjliga? Sammanfattningsvis vill jag alltså, herr talman, tolka försvarsministerns svar så, att vår personella beredskap på sjukvårdsområdet är, om inte god så i varje fall någorlunda tillfredsställande. Det är att hoppas att detsamma gäller den materiella beredskapen och inte minst den organiserade samverkan mellan den militära sjukvården och den civila, på vilken framtidens krigssjukvård skall bygga men av vilken vi som arbetar i den aktiva sjukvården på den civila sidan kanske ännu inte har sett så mycket i praktiken.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att Gunnar Biörcks och min bedömning till stora delar sammanfaller. Det är ju väl känt att sjukvården är ett av problemområdena inom försvaret. Situationen för just läkarutbildningen är kanske inte den mest alarmerande. Jag vill upprepa att jag inför 1990-talet inte ser några allvarliga problem på det området. Jag kan meddela att överbefälhavaren så sent som den 21 mars i år har givit anvisningar för utbildningen av sjukskötare för att klara denna bristsituation. Vi gör alltså ansträngningar för att rätta till förhållandena på detta akuta bristområde. Därutöver finns det en utredning om sjukvården i krig som f. n. utreder bl.a. hur man skall utnyttja den civila sjukvårdsorganisationen även i krigstid och där man bl.a. skall engagera de civila huvudmännen på ett helt annat sätt än tidigare. Det är helt och hållet enligt den princip vi har att de personer och myndigheter som har ansvaret i fred i största möjliga utsträckning också skall ha samma ansvar i krig. Detta innebär ett ganska komplicerat arbete som kommer att ta avsevärd tid, men vi är ändå i gång med att tackla de här problemen. Sedan vill jag lämna en kort komplettering till det Gunnar Biörck tog uppi slutet av sitt anförande, nämligen problemet när det gäller den materiella beredskapen. Också på det området finns det som vi vet rätt stora brister, och vi försöker rätta till även dem. För att få ett effektivt militärt försvar i det här landet måste vi ta med i bilden att sjukvården utgör ett område som har en utomordentligt stor betydelse. Vi kan nämligen inte räkna med att svenska medborgare skall ställa upp i de här sammanhangen om vi inte kan erbjuda dem den grundtrygghet som utgörs av en effektiv sjukvårdsorganisation. Vi är medvetna om att det finns brister på det här området, men de bristerna skall så snart som möjligt rättas till.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för de kompletterande uppgifter som han lämnade. Från den synpunkt som jag som läkare har att företräda är det mycket tacknämligt att försvarets ledning har en så positiv inställning till detta frågekomplex. Det är naturligtvis bra att saker och ting befinner sig under utredning, men jag är litet oroad över det uttryck som försvarsministern använde i sammanhanget, nämligen att arbetet kommer att ta avsevärd tid. Jag tror att omständigheter i vår omvärld gör att det finns skäl att raska på, där som annorstädes.
Herr talman! Vad som avses med avsevärd tid är ju en definitionsfråga. Här kommer såväl den statliga byråkratiska apparaten som landstingens byråkrati och kommunbyråkratin in i sammanhanget. Jag vill bara påpeka att även om det finns bristförhållanden, så har vi i dag en organisation på sjukvårdens område som fungerar. Den är inte modern, och den fungerar inte bra, men jag vill ändå göra denna komplettering för att det inte skall uppstå en felaktig bild. Det är inte så att vi har ett totalt bristområde, utan vi kan, vågar jag säga, klara sjukvården på ett tillfredsställande sätt om vi anstränger oss. Men vi måste göra sjukvården bättre. Detta kan ta viss tid, och det är då fråga om år som jag hoppas kan räknas på ena handens fingrar. De ekonomiska resurserna möjliggör dess värre inte någon omedelbar satsning.

Herr talman! Jag tror visst, herr försvarsminister, att vår organisation fungerar mycket bra. De katastroftillfällen vi har haft har ju visat att den akuta utryckningsberedskapen är mycket god, i varje fall för sådant som inträffar i någorlunda befolkade delar av landet. Vad som bekymrar mig litet mera i det här sammanhanget är det som försvarsministern en passant nämnde, nämligen frågan om den materiella beredskapen, och jag tänker då på uthålligheten i denna vid mycket stora skadetillfällen. Jag vill emellertid inte ta upp tiden med detta, utan är mycket nöjd med de svar jag har fått och med den anda i vilken försvarsministern har svarat.

Herr talman! Stina Andersson har i interpellation 160 för det första frågat mig om jag är beredd att redovisa min tolkning av kommunallagens intentioner vad gäller kommunernas rätt och möjligheter att anordna lokala folkomröstningar som ett led i en beredning av en kommunalpolitisk fråga och för det andra på vilket sätt tillämpningen av kommunallagens bestämmelser vad gäller kommunernas rätt att ordna lokala folkomröstningar enligt min mening kan följas upp. Avsikten var att interpellationen skulle ha besvarats i dag. Stina Andersson har emellertid blivit förhindrad att i dag ta emot svaret. Jag kan därför inte besvara interpellationen inom föreskriven tid. Vi har nu kommit överens om att jag skall besvara interpellationen den 18 april.

Herr talman! I en interpellation om läskedrycksbeskattningen har Thure Jadestig ställt följande frågor till mig: 2. I vilken mån kommer departementet att beakta läskedryckernas alkoholpolitiska betydelse vid utarbetandet av det av riksdagen beställda förslaget? 3. Avser budgetministern att också ta med lättölet i förslaget? 4. Vilken betydelse för departementets bedömning tillmäter man branschens svåra situation? Mot bakgrund av tidigare uttalanden i propositioner, utskottsbetänkanden och beslut i riksdagen pågår f. n. inom budgetdepartementet en översyn av dryckesbeskattningens inriktning och utformning. De aspekter på dryckesbeskattningen som Thure Jadestig tagit upp i sin interpellation kommer att ingå i denna översyn liksom även andra med dryckesbeskattningen sammanhängande frågor. Jag kan inte i dag säga när detta arbete kan IT slutföras och när ett ställningstagande till dessa frågor skall kunna redovisas för riksdagen.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet och budgetministern för svaret på min interpellation. Jag hade inte väntat mig något långt och ingående svar utan mera upplysande information. Ett kort svar kan vara väl så informativt som ett långt. Men det svar som jag nu har fått måste jag tyvärr karakterisera som enbart kort. Sedan riksdagen fattade beslutet att ge statsrådet i uppdrag att snarast återkomma med förslag rörande läskedrycksbeskattningen har ytterligare fakta kommit fram, och flera tunga instanser har yttrat sig i frågan. Jag begär inte att budgetministern skall uttala sig om skattetekniska problem eller ge ett svar på frågan om det rent praktiska genomförandet av reformen. Men det borde enligt min mening ha funnits skäl för budgetministern att ge några synpunkter på de fyra frågor som jag har ställt. Jag är medveten om att det på detta område pågår ett arbete i statsrådets departement. Jag är också medveten om att samordningsfrågorna numera är ganska krångliga och besvärliga inom regeringens kansli. Det kan naturligtvis förklara statsrådets försiktiga hållning. Men jag borde ändock ha kunnat få några fler synpunkter på mina frågor. Den första frågan, inom vilken tidrymd — i vår eller i höst — som vi har att förvänta att ett förslag läggs på riksdagens bord, borde det gå att ge ett ganska rakt svar på. Fråga 3, om lättölet kommer med i bedömningen, är likartad. Frågorna 2 och 4 rör mera färdriktningen. Departementets målsättning borde i detta läge vara fastlagd — det finns ju många skäl som talar för beskattningens borttagande. Det är några år sedan min riksdagskollega Evert Svensson och jag här i riksdagen motionerade om läskedrycksbeskattningen, och sedan dess har många hävdat samma krav. Låt mig förutom skatteutskottet och riksdagen få nämna några myndigheter. För det första har socialstyrelsens alkoholpolitiska nämnd framställt förslag om att skatterna på både läsk och lättöl skall slopas. Man anför alkoholpolitiska skäl. Nämndens kompetens och dess folkrörelseanknytning behöver inte ifrågasättas när det gäller dess önskemål om åtgärder. För det andra har Stockholms kommuns alkoholpolitiska utredning utifrån det akuta läge som föreligger vad gäller ungdomens alkoholvanor i storstaden föreslagit att skatterna skall prövas. För det tredje har också det statliga Brygginvest — som ligger under budgetdepartementet — föreslagit ett borttagande av skatterna såsom en förutsättning för att bryggeribranschens struktur skall kunna anpassas bl.a. till sysselsättningspolitiska målsättningar. Man skulle också kunna säga att bryggeribranschen länge har krävt en reform på detta område och att kravet har skärpts än mer när produktionskapaciteten inte längre står i relation till efterfrågan. Den efterfrågan är bl.a. beroende av ett beslut som jag själv har varit med om att fatta här i riksdagen, nämligen beslutet om mellanölsförbud. Staten har ett ansvar för den situationen, menar branschen. Även från den fackliga sidan, inte minst från Livsmedelsarbetareförbundets sida, har man skärpt kravet på att skatten skall slopas. Det gör de anställda i branschen med rätta, med hänsyn till den oro de känner för sina jobb. Enligt mitt förmenande finns det tre mycket starka skäl för ett slopande av läskedrycksskatten: Det är för det första det alkoholpolitiska skälet. Därom talar vi tillräckligt mycket i samhällsdebatten i dag. Det andra skälet är det näringspolitiska. Det väger minst lika tungt, mot bakgrund av bryggeribranschens strukturella kris, småbryggeriernas akuta läge och den sysselsättningspolitiska situationen i de mindre orter där dessa bryggerier är belägna. Men det finns ett tredje skäl, som kanske har kommit bort i den allmänna debatten, och det är det konkurrensjämlikhetsmässiga skälet. Likartade och identiska produkter behandlas olika, vilket drabbar en bransch och gynnar andra. Jag skall inte så mycket beröra de alkoholpolitiska skälen, men det finns anledning att betona åtminstone ungdomarnas alkoholvanor, som i dag står i blickpunkten för vår uppmärksamhet. I dagarna sätter regeringen i gång en stor kampanj. Vi skall inte glömma att den attitydpåverkan som nu pågår måste följas av ett erbjudande av alternativ, för att kampanjen skall lyckas. Vi kan inte tro att vi kan ta bort ett invant beteende utan att erbjuda någonting annat. Vi måste visa att vi förstår ungdomarnas situation och att vi verkligen vill ge dem någonting konstruktivt i stället. Vi får inte schabbla bort det gensvar som finns hos ungdomen genom att själva framstå som fanatiker och önsketänkare. Vad vet vi om ungdomen? Alkoholkonsumtionen är utbredd, och en hög andel ungdomar dricker mycket och ofta. Ungdomens vanor är en spegling av de vuxnas. Men det som är intressant är att utvecklingstendenserna inte är likadana. 1978 minskade de vuxnas konsumtion, men de ungas ökade. Under 1979 var förhållandet det motsatta. Aktiviteter för ungdomar måste därför följas av en anpassning till ungdomarnas synsätt och inte till hur vi vuxna tycker och tänker. Tonåringarna kan tänka sig alternativa drycker. Men dessa drycker måste vara accepterade. De måste vara ”inne” och ingå i ungdomarnas umgängesvanor. En nyligen genomförd SIFO-undersökning har visat att läsken är en attraktiv och accepterad dryck. Läsken är helt enkelt det enda alternativet till alkoholdryckerna. Tre av fyra tonåringar som dricker alkohol kan personligen tänka sig att byta ut alkoholdryckerna mot läsk. Nio av tio ungdomar anser att läsken är den främsta alternativdrycken. Andra drycker fick betydligt lägre värden. Till det positiva med läsken skall vi dessutom notera att konsumtionen av läsk har ökat bland ungdomarna under 1978 och 1979. Alkoholpolitiskt har alltså läsken betydelse i den kampanj som vi i dag för. Lättölsbeskattningen ingick inte i den beställning som statsrådet fick av riksdagen, men både alkoholpolitiska nämnden, Brygginvest och andra instanser — inte minst Livsmedelsarbetareförundet — har klart argumenterat för att lättölet bör komma med i sammanställningen. Frågan om konkurrensjämlikheten vill jag helt kortfattat beröra ytterligare. Under 1970-talet har konsumtionen av alkoholfria drycker, dvs. juice, saft, läsk och stilldrinkar, ökat med 20 20. Det är i och för sig glädjande, men det är endast juice och i viss mån saft som verkligen har ökat. Konsumtionen av läsk har totalt sett minskat. Detta måste bero på beskattningen, för innehållsmässigt är ju dryckerna likartade. Vi bör även betänka att mineralvatten beskattas. Här föreligger inte konkurrens på lika villkor. Jag har inte velat betona de alkoholpolitiska aspekterna i alltför hög grad, eftersom jag också velat föra in de näringspolitiska. Bryggeriernas överkapacitet beräknas i dag vara minst 30 26. Detta motsvarar i volym produktionen vid samtliga mindre bryggerier utanför storstadsområdena. Bryggerikrisen är delvis betingad av riksdagens beslut att förbjuda mellanölet. Samhället har således både ett moraliskt ansvar och ett sysselsättningsansvar, vilket Brygginvest också har påpekat. Samhället kan mildra krisen genom ett kombinerat alkoholpolitiskt och näringspolitiskt beslut om att slopa läskoch lättölsskatterna. Det är här jag ställer min förhoppning till statsrådets medverkan. Herr talman! Jag är inte minst med tanke på statsrådets korta svar medveten om att jag har argumenterat länge, men jag hoppas att jag har givit statsrådet ytterligare argument i den debatt som förhoppningsvis under våren skall utmynna i ett positivt beslut här i riksdagen. Jag anser att de fyra frågor jag har framställt i interpellationen är viktiga, och jag hoppas att jag kan få ett förtydligande svar från statsrådets sida.
Herr talman! Jag är inte i behov av att replikera i egentlig mening, eftersom jag inte har så mycket att invända emot de synpunkter som Thure Jadestig framfört såväl i interpellationen som i sitt inlägg här. Dessa synpunkter kommer att ingå i den prövning som vi arbetar med. Det är riktigt att jag har lämnat ett kort svar, och det beror delvis på min vana att inte i detalj redovisa någonting förrän en ingående prövning är färdig så att vi är helt på det klara med innehållet i ett kommande förslag. Men även om svaret är kort, så är det ju egentligen rätt innehållsrikt. Jag säger nämligen att prövningen görs just mot bakgrund av uttalandena i propositioner, utskottsbetänkanden och beslut i riksdagen. Det betyder att de här framkomna synpunkterna utgör underlag och är riktningsgivande för den prövning vi nu håller på med, och självfallet ingår som underlag också den framställning som vi alldeles nyligen har fått från socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor. Det betyder att prövningen omfattar inte enbart läskedrycker utan också lättöl. Mot bakgrund av vad riksdagen har uttalat finns det också skäl att under året i alla avseenden ompröva dryckesbeskattningen. Även om jag i dag inte kan svara på detaljfrågor, menar jag att svaret i sak ger ett klart besked om målsättningen och viljeinriktningen när det gäller den Jag kan inte heller ge något klart besked om när förslaget kommer. Thure Jadestig undrar, om det kommer i vår eller i höst. Låt mig säga att en sak är alldeles klar: Förslaget kommer i år.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för de klargörande synpunkter som han framlade i sitt senaste inlägg. Därmed anser jag att jag fått tillfredsställande svar på mina frågor.

Herr talman! Hans Alsén har frågat om jag avser att omedeivart uppta överläggningar med företrädare för Uppsala läns landsting och Akademiska sjukhusets direktion samt övriga berörda sjukvårdshuvudmän med anledning av den aviserade propositionen rörande landets indelning i sjukvårdsregioner. Jag kan försäkra Hans Alsén att det är min bestämda avsikt att presentera en proposition om regionsjukvården, som så långt möjligt är förankrad hos sjukvårdshuvudmännen. Av denna anledning har jag också som ett led i beredningen haft en eller flera överläggningar med de huvudmän som är närmast berörda. Bl. a. har jag, som Hans Alsén själv har nämnt i sin fråga, haft en överläggning med företrädare för Uppsala läns landsting och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Herr talman! Jag vill först rikta ett tack till sjukvårdsministern för att hon har svarat på min interpellation. Det har gått en dryg månad sedan interpellationen framställdes. Mot den bakgrunden, och framför allt mot bakgrund av att jag bedömer att frågan har stor betydelse, måste jag ärligt och uppriktigt säga att svaret knappast imponerar, varken till omfång eller till innehåll. Jag skall be att få förklara mig genom att kommentera det svar som har lämnats.

Tyvärr måste jag säga att detta inte alls är möjligt i det här fallet. Skälet härtill framgår, om man läser vidare. Det står nämligen så här: ”Av denna anledning har jag också som ett led i beredningen haft en eller flera 101 överläggningar med de huvudmän som är närmast berörda. BI. a. har jag, som Hans Alsén själv har nämnt i sin fråga, haft en överläggning med företrädare för Uppsala läns landsting och Akademiska sjukhuset i Uppsala.” Jag tänkte ta fasta på vad som sägs om en överläggning med företrädare för Uppsala läns landsting och Akademiska sjukhuset i Uppsala, men vill först fråga: Vilka andra instanser har statsrådet haft överläggningar med? Den frågan vore det värdefullt att få svar på just av trovärdighetsskäl — man skall ju kunna lita på vad ett statsråd säger. Sedan vill jag kommentera det som sägs i interpellationssvaret. Statsrådet säger nämligen att jag i min interpellation har anfört att statsrådet haft en överläggning med företrädare för Uppsala läns landsting. Det är riktigt, men det egendomliga är att det var det som var skälet till att jag framställde min interpellation. Jag riktade interpellationen till statsrådet just med anledning av den överläggning som hade förevarit — den överläggning som statsrådet hänvisar till hölls ju den 15 februari. Efter detta datum framställde jag alltså min interpellation. Därför är det, som jag ser det, på gränsen till oförskämdhet att i interpellationssvaret hänvisa till en överläggning som i sig har varit utgångspunkten för interpellationen och mena att interpellanten skulle se den överläggningen som ett verkligt bevis på statsrådets avsikt att överlägga och att ta intryck av sjukvårdshuvudmännens synpunkter i den här frågan. Jag måste säga att det är ett mycket egendomligt resonemang. Vidare säger statsrådet i det här, som jag upplever det, mycket egendomliga interpellationssvaret, att det förslag som så småningom skall presenteras i form av en proposition skall förankras hos sjukvårdshuvudmännen. Jag har från skilda håll fått den mycket bestämda uppfattningen relaterad, när det gäller innehållet i de överläggningar som förekom den 15 februari, att de deltagande representanterna för landstinget och Akademiska sjukhuset i mycket liten utsträckning upplevde dessa överläggningar så, att avsikten var att ta intryck av synpunkter som framfördes. De upplevde dem snarare så, att statsrådet avsåg att delge vederbörande vad statsrådet ämnade föreslå i sin proposition, som ju enligt den propositionsförteckning som riksdagen fått var avsedd att läggas på riksdagens bord den 23 mars. Enligt förteckningen anmäldes propositionen den 23 mars.

Interpellationen är klart grundad på en uppfattning som finns hos samtliga företrädare för partierna i Uppsala läns landsting, nämligen att man upplever beredningen av den här propositionen om regionsjukvården som mycket otillfredsställande. Nr 119 I interpellationssvaret tas frågan upp om samråd och överläggningar mellan socialdepartementet och berörda sjukvårdshuvudmän. Det är det primära resonemanget. Den fråga jag ställt berör också detta. Men det är självfallet bara ett led i hela det här komplexet. Indirekt berör detta givetvis det materiella innehållet i det förslag som rör den kommande sjukvårdsindelningen. Jag vill alltså slå fast att förslaget till regionsjukvårdsutredningen bör vara ett resultat av kommunikationer, reella diskussioner och överläggningar, mellan socialdepartementet och berörda landstings företrädare. I sakfrågan vad gäller det direkta indelandet av landet i sjukvårdsregioner - jag kommer inte att gå närmare in på denna fråga, men i egenskap av riksdagsman vill jag ändå göra den markeringen — tycker jag att det känns angeläget att anmäla en viss förvåning när det gäller planerna på en större förändring av sjukvårdsregionsindelningen. Jag gör det framför allt mot bakgrund av det mycket svåra ekonomiska läge som vi ju vet att samhället i skilda avseenden befinner sig i. En radikal förändring måste innebära, som jagser det, betydande ekonomiska påfrestningar såväl centralt som regionalt på landstingen och också väsentlig kapitalförstöring. Jag undrar: Kan det vara möjligt att vi har råd med detta? När det gäller eventuella förändringar är det helt nödvändigt att man på något sätt löser Umeås speciella problem, men i övrigt tycker jag att man skall vara mycket försiktig. — Detta om den direkta sakfrågan. Sedan tillbaka till formerna för överläggningar.

Man lämnade sitt yttrande den 27 september 1979. Det var alltså i februari månad 1980 som departementet och det ansvariga statsrådet fann anledning att över huvud taget ta upp resonemang om dessa frågor och göra det från den utgångspunkt som jag pekade på och i en redogörelse som närmast kan ses som ett referat av en i stort sett färdig proposition. Det är mycket anmärkningsvärt. Jag skulle gärna vilja fråga statsrådet: Vilket innehåll vill statsrådet se i sådana här överläggningar? Bör det inte vara en verklig dialog, ett givande och tagande av synpunkter i sådana här sammanhang, där ju ändå landstingen har ett så klart ekonomiskt och sjukvårdspolitiskt ansvar? Jag skulle sätta värde på att få ett så rakt och klart svar som möjligt. Jag vet att man, efter det att den här överläggningen hölls den 15 februari och min interpellation framställdes, över huvud taget inte haft något umgänge med representanter för vare sig landstinget i Uppsala län eller Akademiska sjukhuset. Jag tror inte heller att man i någon väsentlig utsträckning haft sådant umgänge med andra landsting — i varje fall inte med det landsting som sjukvårdsministern själv kommer ifrån. Däremot skrev Uppsala läns landsting till statsrådet den 11 mars — samma dag som min interpellation lämnades. Jag skall be att få citera ur det brevet, 103 som slutar så här: ”Mot bakgrund av detta vill vi därför än en gång hemställa om att departementet ger de berörda landstingen möjlighet att nära följa arbetet med utformningen av propositionen. Vi är alltså beredda att med kort varsel delta i diskussioner med departementet och övriga landsting vid den fortsatta beredningen av propositionen och hemställer att departementet ger oss möjlighet att göra detta. Man har inte hört någonting i anledning av detta brev. Skulle det inte ha varit värdefullt om departementet hade tagit upp överläggningar med landstingen och fått del av deras synpunkter? Landstingets företrädare säger ju— och det står alla partier bakom — att man är beredd att med kort varsel ta upp dessa diskussioner. Dessa diskussioner gäller naturligtvis också Akademiska sjukhusets företrädare som, i varje fall som jag ser det, sitter inne med viktiga saksynpunkter i detta sammanhang. Nu vet jag — jag har fått besked om det de senaste dagarna — att departementet har kallat Uppsala läns landstings företrädare till en överläggning den 29 april. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vad får man sig till livs vid det tillfället? Såvitt jag förstår är det så, när propositionens avlämnande nu har förskjutits i tiden, att det måste vara mycket få dagar kvar till dess att propositionen skall läggas fram för riksdagen. Vi här i riksdagen har tyvärr inte nåtts av något besked om vilken dag man planerar att lägga fram propositionen, men vi vet när riksmötet skall avslutas och vilka regler som gäller i dessa sammanhang. Av det drar jag slutsatsen att det bara är få dagar kvar till dess att propositionen skall läggas fram. Då undrar jag: Finns det verkligen några möjligheter att på den korta tiden få till stånd meningsfulla överläggningar och ta hänsyn till landstingens och sjukvårdshuvudmännens frågor eller synpunkter i de här sammanhangen? Jag tycker att man återigen har missat möjligheten att ta vara på sakkunskapen hos företrädarna för svensk sjukvård genom att inte höra deras uppfattning. Detta tycker jag verkligen är besvärande — jag skulle t.o.m. vilja säga beklämmande. Det blev ett något långt anförande, herr talman, men interpellationssvaret var av den karaktären att jag måste utveckla sådana här synpunkter. Låt mig till slut peka på ytterligare ett brev i den här frågan som har gått till departementet. Det är från regionsjukvårdsnämnden i Uppsala sjukvårdsregion. Där finns ju representanter för de berörda landstingen i regionen, och dessutom — det finns anledning att särskilt påpeka det — finns en representant med från socialdepartementet. I en skrivelse, daterad den 11 mars, som jag skall citera ur, sägs följande: ”Regionsjukvårdsutredningen har föreslagit en förändrad indelning av landets sjukvårdsregioner, vilket skulle medföra ett splittrande av den nuvarande Uppsalaregionen och ett sammanförande av de södra delarna av regionen med en starkt förminskad Örebroregion. Om detta genomfördes skulle det komma att innebära att Uppsalaregionen innefattade två Nr 119 regionsjukhus, UAS och RSÖ, i en region med ett befolkningsunderlag i Måndagen den stort sett motsvarande nuvarande Uppsalaregionen med bara ett regionsjuk = 14 april 1980 hus, UAS. Regionsjukvårdsnämnden vill påpeka att detta får stora ekonomiska konsekvenser för de i regionen ingående landstingen med hänsyn till gjorda investeringar och ingångna avtal. Nämnden förutsätter därför att man från regeringens sida medverkar till en lösning av de ekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av förslaget innan proposition i ärendet förelägges riksdagen. En förändring skulle också komma att innebära att ett väl fungerande sjukvårdssamarbete bröts. Av geografiska och kommunikationstekniska skäl skulle man också komma att få påtagligt negativa effekter för invånarna i Jämtlands län.

Herr talman! Avsikten var att propositionen om regionsjukvården skulle lämnas till riksdagen den 23 mars, men efter de överläggningar som vi har haft med berörda landsting insåg vi på departementet att detta inte var möjligt. Det fordrades ytterligare arbete med propositionen. Vi har haft överläggningar med landstingen i Uppsala län, Örebro län, Värmlands län, Södermanlands län och Jämtlands län i de här frågorna, och vi kommer att upprepa överläggningarna med dessa landsting sedan vi ytterligare arbetat med förberedelserna för propositionen. Dessutom kommer vi att ha överläggningar med Göteborg, som också berörs av förändringarna här. Det är alldeles självklart att den här propositionen i mycket hög grad måste basera sig på de kommunikationer som förekommer mellan socialdepartementet och de berörda landstingen; det är helt nödvändigt. Vilket innehåll propositionen får kan jag därför inte säga i dag. Vi fortsätter att arbeta med denna ganska besvärliga materia — vilket jag kan försäkra att den är. Även om vi inte under den senaste månaden har haft några överläggningar med företrädare för landstinget, innebär det naturligtvis inte att vi inte har arbetat på departementet med propositionen. Jag vet också att det förekommit överläggningar mellan representanter för Uppsala läns landsting och Örebro läns landsting, och de överläggningarna kan också bli vägledande för det fortsatta arbetet med den här propositionen. Vi befinner oss här i landet i ett svårt ekonomiskt läge. Det är därför enligt 105 min uppfattning inte rimligt att genom en proposition om regionsjukvården vidta förändringar som skulle innebära ytterligare påfrestningar på det ekonomiska läget. Vi måste ta till vara de resurser vi har och inte rasera på ett ställe för att bygga upp motsvarande på ett annat. Det är inte förenligt med den situation, som vi befinner oss i nu. Ursprunget till utredningen om regionsjukvården och den aviserade propositionen var situationen för Umeå regionsjukhus. Hans Alsén säger att man skall förändra för Umeå och sedan vara mycket försiktig. Om det vore så enkelt, skulle jag tycka att det vore väldigt bra. Men för att förbättra situationen för Umeå måste man tillföra befolkningsunderlag på något sätt, och det påverkar de övriga landstingen. Jag delar personligen Hans Alséns uppfattning att de åtgärder som skall vidtas skall vara så små som möjligt. Det är med den målsättningen jag arbetar. Jag kommer självfallet också att ta största möjliga hänsyn till regionsjukvårdsnämndens skrivelse och till alla övriga skrivelser som kommit in till departementet i den här frågan. Avsikten är att propositionen skall överlämnas till riksdagen under våren, om det är möjligt.

Herr talman! Det blev, om jag får uttrycka mig så, en smula bättring i det andra anförandet av statsrådet, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Min kritiska inställning till statsrådets och departementets sätt att hantera överläggningarna med berörda landsting står emellertid kvar oförändrad. Det lämnar verkligen mycket övrigt att önska. Det som statsrådet i sitt andra inlägg pekar på verifierar min uppfattning. Efter överläggningarna med landstingets företrädare i februari fick man lov att skjuta på propositionsavlämnandet. Det vittnar om en minst sagt dålig planering att man inte förlägger överläggningar som kan föranleda förändringar till en sådan tidpunkt att de på ett meningsfullt sätt kan påverka beslutet utan att man behöver ändra på den tidsplan som redovisats för riksdagen. Det får väl ändå inte vara så, fru statsråd, att det som departementet meddelar riksdagen beträffande planerade propositioner icke är förankrat i verkligheten. Om det förhåller sig på det sättet är det ju allvarligt. Så upprepar då statsrådet att det varit överläggningar med representanter för Uppsala läns landsting. Det konstaterade jag också, och det var med den utgångspunkten som min allvarligaste kritik riktades. De överläggningarna hölls innan min interpellation skrevs och innan de här olika propåerna kom från Uppsala läns landsting i form av den skrivelse jag tidigare citerat och i form av skrivelsen från regionsjukvårdsnämnden. Sedan dess har inga överläggningar hållits. Men nu säger statsrådet — och det tar jag fasta på och hälsar som mycket positivt — att propositionens innehåll självfallet skall baseras på överläggningar med berörda sjukvårdshuvudmän. Det tycker jag är en riktig inställning, men då hoppas jag också att hanteringen i fortsättningen blir bättre och ur landstingens synpunkt anständigare och därmed också resultatbringande vad det gäller propositionens innehåll. Nr 119 Jag tycker att det är en klok inställning som statsrådet Holm har när hon Måndagen den säger att om vi inte klarar det här på ett riktigt och rimligt sätt under våren, så 14 april 1980 får vi skjuta på propositionsavlämnandet. Jag tror att det av många skäl vore klokt att ha en sådan inriktning. Det är först då som man enligt min mening får verkliga möjligheter till ordentliga — jag stryker under ordentliga — överläggningar med berörda landsting.

Det är viktigt att den uppfattningen finns.

Det är därför som jag så enträget stryker under det angelägna i dessa meningsfulla överläggningar med landstingen.
Herr talman! Det ursprungliga förslag som vi presenterade sammanföll i stora delar med Landstingsförbundets yttrande över regionsjukvårdsutredningen. Att detta sedan uppenbarligen inte var i överensstämmelse med de enskilda landstingens önskemål på den här punkten är ju en helt annan sak. Det är efter intryck av överläggningarna som vi alltså kommer att ta nya initiativ till överläggningar — till dess att vi når samstämmighet med landstingen. Det finns absolut ingen anledning för mig och för socialdepartementet att forcera fram en proposition som inte står i överensstämmelse med landstingens önskemål, det kan jag försäkra Hans Alsén.
Herr talman! Den syndare som sig tillrättaför skall hälsas välkommen i olika sammanhang — och i det här fallet tycker jag det är fråga om försyndelser. Men tydligen är man beredd att rätta till dem och ta den tid i anspråk som krävs för en god produkt — med andra ord en god proposition, som tillgodoser de olika önskemål som finns på detta område. Det gäller inte minst önskemålen hos sjukvårdshuvudmännen, som ju arbetar nära de sjukvårdsbehövande och känner de problem och de kostnader som är förknippande med en sådan här verksamhet.

Herr talman! Bonnie Bernström har — mot bakgrund av några redovisade tillämpningsfall avseende rätten att behålla oförändrad sjukpenninggrundande inkomst under vidareutbildning — frågat mig om jag anser att de riktlinjer, som ligger till grund för bedömning av vad som är att anse som vidareutbildning inom eget yrkesområde, är tillräckligt klargörande för att den försäkrade skall veta under vilka villkor han eller hon påbörjar en utbildning, som vederbörande anser vara vidareutbildning inom eget yrkesområde. Beslut i enskilda försäkringsärenden fattas av försäkringskassorna och kan överprövas av försäkringsrätt och försäkringsöverdomstol. Domarna i främst försäkringsöverdomstolen är avgörande för den närmare lagtillämpningen. Vidare ankommer det på riksförsäkringsverket att ge ut de närmare föreskrifter som behövs för försäkringskassornas tillämpning av försäkringen. Verket har sedan den 1 januari 1979 också en särskild ombudsenhet som bevakar rättspraxis inom socialförsäkringsområdet. Frågan om den försäkrade kan få tillräckligt klargörande besked angående sina sjukförsäkringsförmåner under viss utbildning är alltså beroende av i vilken utsträckning motsvarande situation har prövats tidigare. Detta gäller i princip inom hela socialförsäkringsområdet. Sjukpenningen från den allmänna försäkringen är avsedd att ge kompensation för den försäkrades inkomstbortfall på grund av sjukdom. Den sjukpenninggrundande inkomsten skall omprövas när den försäkrades inkomstförhållanden ändras. Inkomständringen som beräknas bestå under högst sex månader leder vanligen inte till sådan omprövning. Enligt de bestämmelser i lagen om allmän försäkring som gäller sedan den 1 juli 1979 skall fastställd sjukpenninggrundande inkomst inte heller ändras under tid då den försäkrade bedriver studier för vilka han uppbär särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen eller utbildningsbidrag för doktorander. Detsamma gäller för den som undergår arbetsprövning eller yrkesutbildning vid arbetsmarknadsinstitut eller eljest genomgår yrkesutbildning efter förmedling av en arbetsmarknadsmyndighet. Utöver dessa lagregler har utbildats praxis som innebär att försäkrad i vissa fall får behålla sin sjukpenninggrundande inkomst vid längre studier än sex månader. Det gäller vid tjänstledighet för studier inom eget yrkesområde oberoende av studiernas längd och om ersättning utgår från arbetsgivaren. Även försäkrad som slutar sin anställning för att studera inom eget yrkesområde får behålla sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst, dock under högst ett år. Övriga försäkrade blir vid studier som beräknas pågå under längre tid än sex månader försäkrade för enbart sjukvårdsförmåner. Ändringen av den sjukpenninggrundande inkomsten sker 30 dagar efter det att försäkringskassan fått kännedom om inkomstförändringen. I detta sammanhang vill jag nämna att studerande som uppbär studiemedel, vuxenstudiebidrag eller utbildningsbidrag vanligen får behålla sin ersättning även vid sjukdom under studietiden. Jag vill tillägga att i direktiven för den arbetande studiestödsutredningen ingår att belysa frågan om de studerandes försäkringsskydd under och i anslutning till studietiden.